Herr talman! En debatt om den statliga statistiken borde väl handla om användningsområden för statlig statistik, statistiksekretess och integritet. Riksdagsdebatterna om anslagen till statistiska centralbyrån har emellertid under senare år framför allt handlat om statistiska centralbyråns partisympatiundersökningar och om värdet av att dessa undersökningar görs vid sidan av de undersökningar som görs av andra fristående opinionsinstitut, t.ex. SIFO. Moderaterna har regelmässigt yrkat avslag på förslagen om anslag till dessa undersökningar och gör så också i år. Det argument som vi har anfört till förmån för detta anslag har varit, och är alltjämt, att det är värdefullt att dessa undersökningar görs, för detta möjliggör att man har flera olika undersökningar med olika metoder och population att välja mellan. Det här momentet har man från moderat håll egentligen inte tagit upp. Jag ser ingen anledning att nu gå närmare in på detta. Jag vill bara konstatera att de argument som finns för att dessa undersökningar bör genomföras och finnas i en pluralistisk opinionsundersökningsbild alltjämt gäller. Regeringen och utskottsmajoriteten föreslår att det skall genomföras en folkoch bostadsräkning år 1985. Huvudargumentet för detta tycks vara värdet av fasta tidsintervall mellan de olika folkoch bostadsräkningarna. Det ligger någonting i det argumentet, men det är enligt vår mening inte tillräckliga skäl att i ett mycket pressat budgetläge nu anslå 36 milj.kr. för genomförande av en folkoch bostadsräkning. Ganska många av de uppgifter som vi av tradition har fått från folkoch bostadsräkningarna kan fås från andra källor, från specialundersökningar av olika slag och bearbetningar av olika urvalsundersökningar. Det är, tvärtemot vad utskottsmajoriteten säger, så att en hel del uppgifter från urvalsundersökningar kan ersätta det material som man traditionellt har erhållit ur folkoch bostadsräkningarna. En utvecklad datateknik underlättar naturligtvis också uppgiftsinhämtande och uppgiftssammanställande. Detta gör att behovet av folkoch bostadsräkningar med täta mellanrum är mindre i dag än det var tidigare. Det avgörande skälet för oss att gå emot är emellertid kostnadsskälet. Folkoch bostadsräkningen är en stor och dyr apparat, som medför kostnader inte bara för staten utan också för kommunerna och för de enskilda uppgiftslämnarna. Vi menar att man därför av statsfinansiella skäl bör kunna undvara en folkoch bostadsräkning i år för att återuppta folkoch bostadsräkningarna år 1990. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall dels till reservation 5, som innebär att vi nu inte anvisar något anslag till en folkoch bostadsräkning, dels till reservation 3 om återhållsamhet i fråga om företagens uppgiftslämnande.

Herr talman! Jag vill bara till Arne Gadd säga att det är ett välkänt faktum att moderata samlingspartiet kanske mer än något annat parti vill eftersträva en sanering av statsfinanserna. För oss är det statsfinansiella argumentet det tyngst vägande när det gäller vår inställning till partisympatiundersökningarna. Jag kan i och för sig dela Arne Gadds synpunkter om att SCB:s undersökningar är bra och att de går att bryta ner. Men vi anser att om de skall utföras, kan de mycket väl utföras uppdragsfinansieringsvägen. Varför man skall finansiera den här typen av undersökningar via statsbudgeten har för mig inte kunnat visas på ett övertygande sätt. Vad gäller reservation 3 sade Arne Gadd att det inte finns ett enda exempel i den på att uppgiftslämnandet är en för tung börda för företagen. Det är möjligt att man kan försvara varje enstaka fall för sig, men den totala mängden är ett stort problem för företagen. Som jag sade i mitt anförande har det också funnits tendenser till att det går slentrian i uppgiftsinsamlandet. Vi vill att myndigheter, när de samlar in uppgifter, noggrant skall överväga om de kan samlas in på annat sätt och om man över huvud taget behöver använda den typen av uppgift. Låt mig sedan också beröra folkoch bostadsräkningen något. Det är helt klart att det viktigaste argumentet för oss också när det gäller folkoch bostadsräkningen är det statsfinansiella argumentet — det kostar mycket pengar att genomföra en sådan undersökning. Men dessutom är det så att en sådan undersökning inte utan vidare kan utgöra en bas för alla de specialundersökningar som Arne Gadd talade om, helt enkelt av det skälet att det tar så pass lång tid att bearbeta uppgifterna från folkoch bostadsräkningen innan de blir användbara för detaljstudier ute i kommuner och bland andra användare. Vi menar att det dessutom i landet har framkommit en helt ny typ av statistik som är lättare tillgänglig. Jag tänker bl.a. på det nya folkbokföringssystemet. Vi har också andra register upplagda, och de kan utgöra underlag för den typ av analyser som kan behövas för exempelvis kommunerna. Jag tycker att man också från majoritetens sida borde ha erkänt det. I andra länder gör man folkoch bostadsräkningar vart tionde år. Att göra detta vart femte år tjänar inte särskilt mycket till, eftersom uppgifterna har blivit föråldrade innan de hinner att användas. Men jag håller med Arne Gadd om att man vart tionde år behöver en avstämning och en folkoch bostadsräkning för att se hur man ligger till. Jag vill vidare att man närmare utreder integritetsaspekterna innan man fastställer en ny folkoch bostadsräkning.
Herr talman! Finansutskottets ordförande sade att det skulle bli mera kostsamt att inte genomföra en folkoch bostadsräkning än att genomföra den. Jag tror att det är ett misstag. Vi har ett totalregister över befolkningen, och vi har branschvis statistik, bl.a. på sysselsättningsområdet, vilket Arne Gadd själv berörde i sitt anförande. Ur denna statistik — som ju delvis kommer från urvalsundersökningar — kan man få fram uppgifter som på ett värdefullt sätt kompletterar det material som vi har från tidigare folkoch bostadsräkningar. Jag tror därför att det är en rimlig slutsats att säga att vi kan avvara folkoch bostadsräkningen nu och att vi kan genomföra den nästa gång under år 1990. Därmed sparar vi under det här året ca 100 milj.kr.
Herr talman! Utskottets ordförande redogjorde för statistiken för uppföljning av vår miljö med anledning av den motion och den reservation om sänkt svavelhalt som vi har avgivit. Han säger att det är ett prioriterat område och att det ligger mycket i synpunkterna i motionen. Men han hänvisar till att arbetet med att förbättra statistiken kommer att prioriteras nästa budgetår. Sänkningen av svavelhalten gjordes redan i oktober 1984. Varje fördröjning kan få oerhörda negativa effekter, eftersom det aktuella området är mycket känsligt och eftersom försurningen pågår dag ut och dag in. Samtidigt som man lagstiftar om en sänkning av svavelhalten bör man — om det skall ha någon effekt — också ha möjligheter att kontrollera halten. Denna statistik borde därför redan nu vara sådan att man skall kunna gå in och kontrollera att de berörda verkligen följer upp lagstiftningen. Jag tycker inte att det är försvarbart att man hänvisar till att man skall prioritera under nästa budgetår.

Herr talman! Jag vill bara till Arne Gadd säga att jag kvirrar inte, och jag har viss respekt för att det behövs ett uppgiftslämnande från företagen till olika myndigheter. Men vad man har sagt tidigare och vad som har kommit fram vid olika undersökningar är att den mängd uppgifter som lämnas in är en alldeles för stor börda för väldigt många företag, och det finns anledning att seriöst se över den mängden, därför att många av de här uppgifterna finns också i andra register, för vilka de insamlats av andra myndigheter. Det dubbelarbete som sker tvingar fram en analys av hur man verkligen samlar in statistiken. Det är möjligt att Arne Gadd och jag inte står särskilt långt från varandra, och därför förvånar det mig att majoriteten inte ville ansluta sig till de uppfattningar som vi har framfört i reservationen nr 3.

Herr talman! Med vår motion 945 om sysselsättningsstatistiken som behandlas i detta betänkande från finansutskottet har vi velat peka på den missvisande bild av sysselsättningssituationen i landet som ofta ges i massmedia men kanske framför allt i vissa politiska sammanhang, då de personer som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder ofta redovisas tillsammans med dem som är öppet arbetslösa. Främst har vi reagerat mot att personer som är anställda is.k. skyddat arbete räknas till den kategori som är föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och som ofta räknas samman med kategorin öppet arbetslösa. Ibland görs t.o.m. gällande att man härigenom ”gömmer undan” de arbetslösa för att därmed få bättre statistik och få ner arbetslöshetssiffrorna. Framför allt när det gäller personer i skyddat arbete är detta synsätt nära nog upprörande. Alla som någon gång har varit på en skyddad verkstad och sett vilka handikapp arbetstagarna där har är övertygade om att flertalet av dessa människor aldrig kan slussas ut till ett arbete på den ordinarie arbetsmarknaden. Även om vi skulle få en arbetsmarknadssituation i landet som redovisar noll arbetslösa kommer det ändå att behövas en skyddad arbetsmarknad, såvida vi skall möjliggöra för denna kategori människor — som ofta har slitit ut sig i den ordinarie arbetsmarknaden — att över huvud taget få förmånen av att ha ett arbete. Det är därför som vi motionärer menar att det vore klarläggande om i varje fall denna kategori arbetstagare kunde skiljas ut och statistiskt redovisas på ett sådant sätt att det blev omöjligt att ”klumpa ihop” dem med öppet arbetslösa. Därmed skulle vi få en sysselsättningsstatistik som bättre stämde överens med det verkliga förhållandet. De som är anställda i en skyddad verkstad är nämligen inte arbetslösa — de är inte utan arbete — även om målsättningen självfallet är att i varje fall några av dem skall kunna slussas ut på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi har också i motionen framhållit det angelägna i att det av sysselsättningsstatistiken tydligare skall framgå hur många nytillträdande som kommit till på arbetsmarknaden. Vi har ju under de senaste åren haft en mycket stor utströmning av framför allt kvinnor på arbetsmarknaden, vilket i sin tur ställer mycket stora krav på utbudet av arbetstillfällen, om inte antalet människor utan arbete skall öka. Detta kan i vissa fall medföra att sysselsättningsredovisningen blir missvisande även här. Motionen har inte vunnit bifall under finansutskottets behandling, med motiveringen att det inte är redovisningen av sysselsättningsstatistiken i sig som medför de olägenheter vi har påtalat i motionen, utan detta skulle bero på andra faktorer. Jag är benägen att i sak hålla med, och vi har ju också i motionen poängterat att vi har en på det hela taget bra sysselsättningsstatistik, även om vi alltså önskar ett förtydligande i vissa avseenden. Jag har heller inget yrkande, men jag vill ändå uttala förhoppningen att just det faktum att de här berörda förhållandena har tagits upp kan komma att medföra att sysselsättningsstatistiken i fortsättningen behandlas på ett mera korrekt sätt — i olika media och i olika politiska sammanhang. Framför allt hoppas jag att den presumtive läsaren resp. åhöraren blir mer uppmärksam på vad sysselsättningsstatistiken verkligen innehåller. Herr talman! Jag har alltså inget yrkande.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet behandlas en fråga som jag lägger den största vikt vid. Det gäller övergången till ny arbetsmarknadsstatistik. Att ett enigt utskott tillstyrker en vpk-motion är något ganska ovanligt, men det torde också visa att det här är en ovanligt väsentlig fråga. Jag vill gärna understryka vikten av att informationer om sysselsättningen inte går förlorade i samband med den omläggning av arbetsmarknadsstatistiken som nu förestår. Arbetsmarknaden är känslig, och förändringar måste kunna avläsas av en mängd olika användare av denna statistik. Det är alltså ett viktigt önskemål som utskottet framför, och jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har anmält mig för tio minuters taletid, men jag tror att jag klarar av att framföra mina argument på fem sex minuter. I finansutskottets betänkande 17 behandlas två moderata motioner. De tar upp frågan om PK-bankens och postgirots särställning när det gäller statliga betalningar. Denna fråga och hithörande problem har diskuterats i riksdagen flera gånger. I år liksom tidigare har — naturligtvis, höll jag på att säga — finansutskottets majoritet avvisat förslaget. Man vill inte införa konkurrensneutrala regler för statens inoch utbetalningar. Vi vet alla att socialdemokraternas livsluft är statliga monopol. Man vägrar att tillmötesgå kravet från borgerligt håll, att genom ökad konkurrens och valfrihet mellan olika betalningsförmedlare underlätta för medborgarna. Till betänkandet har fogats tre reservationer. Bakom reservation 1 och 2 står utskottets samtliga borgerliga ledamöter, medan reservation 3 är en renodlad moderatreservation. När det gäller postgirot och PK-bankens särställning försvarar den socialistiska majoriteten i utskottet denna med en motivering som jag måste få läsa in till riksdagens protokoll. Utskottet skriver: ”Om PK-banken inte längre skulle få förvalta postgiromedlen skulle det få stor betydelse för PK-bankens balansomslutning. Postgiromedlen utgör en betydande del av den totala omslutningen. Frågan har också betydelse för postgirots ekonomi.

Man slår vakt om monopolet. Här har vi borgerliga ledamöter avgivit vår första reservation. Vi menar att staten måste medverka till att skapa rationella och bekväma betalningsrutiner i samhället. En väsentlig förutsättning härför är att fri konkurrens skapas mellan olika institutioner och betalningsformer. Genom att staten för sina betalningar endast anlitar postgirot saknas förutsättningar för konkurrens på lika villkor, menar vi. Den andra frågan som betänkandet behandlar gäller statliga inoch utbetalningar. Utskottsmajoriteten avvisar vårt motionskrav med att hävda att starka samhällsekonomiska och regionalpolitiska skäl talar för att staten utnyttjar postgirot. Samma trångsyn — ingen förståelse för konkurrensens vitaliserande förmåga. I reservation 2, som också är en gemensam borgerlig reservation, pekar vi på att det för att man skall kunna få en rationell betalningsförmedling är nödvändigt att betalningsmottagare och inbetalare fritt kan välja betalningsform. Huvuddelen av alla anställda får sina löner insatta i bank, och praktiskt taget alla vuxna svenskar har bankkonton. Det borde vara självklart att även betalningar till staten skulle få göras från bankkonton. Detta skulle underlätta inte bara för enskilda utan också för många företag. Den sista reservationen är, som jag redan sagt, en ren moderatreservation. Den berör den statliga kassahållningen. Reservationen följer upp motion nr 822, vars yrkande går ut på att överföringarna till och från riksbanken av statens betalningar bör ske snabbare. Genom detta skulle räntekostnaderna på statsskulden minska. Utskottsmajoriteten, som delvis har förståelse för motionskravet, finner det ändå till slut olämpligt att nu ändra nuvarande ordning. Vi moderater anser att det är angeläget att man tillvaratar alla möjligheter att minska statens upplåningsbehov och därmed minska räntekostnaderna. Det tycks finnas tekniska möjligheter att minska postgirots handhavandetid för inbetalningar och därmed minska statens räntekostnader. Arbetet med att ändra rutinerna och att förverkliga självklara förbättringar går trögt. I fjol avslogs en likalydande motion med motivering att en arbetsgrupp tillsatts i regeringskansliet med uppgift att se över de statliga betalningarna. Riksdagsmajoriteten förutsatte att utredningsarbetet skulle bedrivas skyndsamt. Arbetsgruppen har inte hörts av— den har tydligen självdött. Därför finns det ännu större anledning att rösta på reservation 3. Den klargör en positiv inställning till förbättringar och förenklingar i rutinerna för betalningar från och till staten. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till de i betänkandet intagna reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! Finansutskottets betänkande 1984/85:17 om betalningar till och från staten är ingen nyhet för kammaren. Det är ett ständigt återkommande ärende, som vi under flera år haft tillfälle att behandla här. Den enda skillnaden i år är väl att vi bara har haft två motioner att behandla. Möjligen kan man därigenom dra den slutsatsen att stridsviljan i denna fråga är i avtagande. I motionerna tas upp PK-bankens och postgirots särställning när det gäller statliga betalningar. Motionärerna kräver att PK-bankens monopolställning avseende att förvalta postgirots medel bör upphöra, och det får man väl mera betrakta som en principfråga. Banktroheten i detta land är ganska utbredd, och förhållandet mellan PK-banken och postgirot är därför inte unikt. Det är känt att företag som har sina intressen i olika banker också är synnerligen trogna dem som kunder. Vad som binder PK-banken och postgirot samman är sammanslagningen av Kreditbanken och Postbanken 1974. Den nya PK-banken övertog då Postbankens tillgångar och skulder. Om PK-banken inte längre skulle få förvalta postgiromedlen skulle det få stor betydelse för PK-bankens balansomslutning. Inlåningen från postgirot till PK-banken omfattar ca 1196 av bankens balansomslutning. Den är placeringsmässigt uppdelad i en rörlig del på 3-4 miljarder och en fast del på 6-7 miljarder. Den fasta delen är bunden i utlåning på olika lång sikt. Det pågår förhandlingar om ett nytt avtal mellan parterna. Skulle det ske förändringar i detta sammanhang är den bästa lösningen att det sker successivt. Därför finns det ingen anledning att i detta sammanhang tillstyrka reservanternas förslag, och utskottet avvisar detta motionsyrkande. I reservation 2 om statliga inoch utbetalningar anförs som argument för att förändra statens inbetalningsrutiner att bankerna skall ha en bättre täckning bland den vuxna befolkningen i vårt land. Mot detta påstående kan anföras, att genom postens samarbete med PK-banken och sparbankerna har kunderna i dessa banker möjligheter att göra postgiroinbetalningar direkt från sina konton till postgirokonton. Det rör sig om ca 3,2 miljoner sådana konton. Till detta skall läggas ca 700 000 postgirokonton för privatpersoner. För de 665 000 personer som varje dag föredrar att göra sina betalningar kontant vid besök på de 2 200 postkontoren eller genom de 2 600 lantbrevbärarna är denna utbyggda service en stor fördel. Det kan tilläggas att nästan alla företag har postgirokonton och gör andra transaktioner på dessa konton regelbundet. Därför kan man inte påstå att det skulle innebära någon onödig särrutin om statens betalningar skedde till och från dessa postgirokonton. Det förslag som reservanterna lägger fram skulle inte medföra någon samhällsekonomisk vinst eller någon vinst för allmänheten. Den främsta effekten skulle vara en omfördelning från posten till bankerna, vilket däremot skulle öka bankernas redan höga vinster. Konsekvensen skulle bli att posten skulle få svårt att hålla den nu höga servicenivån och då bli tvungen att höja avgifterna. Det skulle naturligtvis främst drabba den stora allmänheten, som är mest beroende av postens service. Reservanterna vill göra den ändringen att utbetalningarna av överskjutande skatt samt statliga bidrag och förmåner skall ske direkt till bankeller postgiro. Utsändningen via posten skulle vara en onödig omgång med extrakostnader för statsverket och betalningsmottagarna, hävdas det. Återbetalningen av skatt sänds ut tillsammans med slutskattsedeln i samma försändelse, och det måste anses vara en mycket rationell ordning. Posten, som når ut till alla hushåll dagligen, kan därför svara för en mycket snabb expediering till alla betalningsmottagare. Den ordning som föreslås i reservationen skulle göra hanteringen mycket krånglig med risk för fel. Kontoinsättningar av bidrag och andra förmåner avseende riksförsäkringsverkets utbetalningar har tillkommit bl.a. mot bakgrund av riksförsäkringsverkets önskan att ta bort kontantutbetalningar från försäkringskassorna och i stället låta utbetalningarna gå via post eller bank. Kontoinsättningar av regelbundet återkommande ersättningar är mer naturliga och riktiga och kommer att tillta i framtiden. Här kan man hänvisa till att ca 200 000 studerande får studiemedel från centrala studiemedelsnämnden via kontoinsättningar. Slutligen: I reservation 2 föreslås att olika betalningsförmedlare skall konkurrera om betalningsuppdragen när det gäller löner och pensioner. Mot detta anförs att PK-banken och posten mer än någon annan bank har satsat på löneutbetalningsservice och har en väl utbyggd organisation för detta. På postgirot finns en avdelning på 700 personer som uteslutande handhar PK-bankens lönekontosystem och personkonton. Arbetet har kunnat bedrivas på ett så rationellt sätt att man har genomfört prissänkningar med bibehållen hög servicenivå. Beträffande reservation 3, som tar upp den statliga kassahållningen, kan man, förutom vad som anförs i utskottsbetänkandet, framhålla följande: Ränteläget är för närvarande högt uppdrivet på den svenska penningmarknaden, och kraftiga svängningar i marknadens likviditet påverkar ränteläget. Skatteuppbörden innebär att marknaden dräneras på betydande belopp under ett par dagar. Likviditetsbehovet täcks genom dagslån från postgirot förmedlade av PK-banken. Om pengarna inte fanns på postgirot skulle lånen i stället få ske i riksbanken, i allmänhet till straffränta. Det är ett välkänt faktum att den politik som förs innebär att man försöker utjämna kraftiga svängningar i likviditeten på penningmarknaden.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
Herr talman! Det är ett odiskutabelt faktum att monopol hämmar och konkurrens stimulerar. Detta gäller på praktiskt taget alla områden. Men det kan, eller vill, inte en socialdemokrat erkänna eller förstå. Detta gäller också Torsten Karlsson. Herr talman! Jag hoppas att det blir regimskifte i september.
Herr talman! Om detta skulle vara det stora motivet för ett regimskifte, tror jag inte att herr Fridolfsson kommer att få svårt att få stöd hos den stora allmänheten. Alla vet ju att postverket är en viktig delilandets infrastruktur. Det är de stora folkgrupperna, framför allt kanske i glesbygdsområdena, som kan tillgodogöra sig postverkets utmärkta service. Då gäller det inte att i första hand tillgodose bankintressena — det är väl egentligen dem som herr Fridolfsson slåss så energiskt för. När han talar om att socialdemokraterna är de stora monopolivrarna kan man väl säga att herr Fridolfsson är en stor ivrare när det gäller de fria marknadskrafterna — att de skall få spela fritt på den stora allmänhetens bekostnad.

Herr talman! Det är ett svårt problem att beräkna exempelvis ett lands förmögenhet. Det är också svårt att beräkna det tillskott i fråga om ekonomiska nyttigheter och tjänster som de arbetandes produktion varje år skapar. Det vanliga sättet att mäta tillskottet är ju med dens.k. bruttonationalprodukten, men det måttet har en rad brister. Det noterar bara vad som prissätts på marknaden men inte annat. Nu vet vi att det i samhället finns en stor s.k. informell sektor där ett betydande arbete utförs varje år och varje dag. Det är arbete i hemmet, arbete med barnen osv., men det räknas inte in som ett tillskottsvärde i bruttonationalprodukten. Vi har också ett annat problem, nämligen de stora skador som den nuvarande produktionsapparaten åstadkommer både på naturen och på människorna. Det är ett problem som har växt med åren.

Vi har också den akuta skogsdöd som i dag drabbar Västeuropa och som sammanhänger med det sätt på vilket produktionen sker. Men alla dessa kostnader tar man inte hänsyn till när man beräknar bruttonationalprodukten. Det finner vi oegentligt. Vi har därför i en motion från vpk föreslagit att man skall införa ett alternativt sätt att beräkna produktionstillskottet. Vi har inte krävt att man skall avskaffa det gamla sättet att räkna bruttonationalprodukten. Det kan vara nyttigt och användbart för vissa ändamål, exempelvis när man skall studera konjunkturpolitiken och effekterna av olika konjunkturpolitiska ingrepp. Men när det gäller den långsiktiga utvecklingen av produktion och arbete i ett samhälle förefaller det oss helt orimligt att inte ta någon som helst hänsyn till de stora kostnader som vållas av det sätt på vilket produktionen och distributionen i dag är organiserade. Vi vill alltså att man skall komma fram till en metod som verkligen tar hänsyn till de reella kostnaderna för den produktion som bedrivs i samhället. Nu medger finansutskottet, som har behandlat motionen, att det skulle vara en fördel om man kunde ta de här hänsynen som vi har krävt.

Vi godtar inte det sättet att argumentera och tycker inte att det är övertygande. Så länge man bara har ett slags välfärdsstatistik vid sidan av bruttonationalproduktsstatistiken blir följden den — det ser vi i det verkliga livet — att man inte tar hänsyn till kostnader och skador som produktionen åstadkommer. Då kan man sedan sitta där med sin statistik över å ena sidan hur produktionen av prylar i samhället ökar och å andra sidan hur skogsdöden far härjande fram och hur människornas liv och hälsa förstörs. Dessa kostnader måste dras in i beräkningen av kostnaderna för den produktion som kan vara nyttig och ändamålsenlig för ett samhälle att bedriva. Vi vägrar absolut att växla människors liv och hälsa och naturens förstörelse mot en ökad produktion av olika materiella produkter. Argumentet att det skulle vara svårt är inte heller övertygande, så länge man inte har försökt åstadkomma ett sådant alternativt mått. Vad vi har begärt är att man skall tillsätta en utredning och studera möjligheten att skapa ett alternativt sätt att beräkna produktionen i samhället där man tar hänsyn till alla kostnader som produktionen orsakar. Hur kan man avvisa det innan man ens har försökt göra sådana beräkningar? Vi tycker det är ansvarslöst av de ledamöter av utskottet och av riksdagen som ställt sig bakom en sådan avvisande ståndpunkt. Det här är ett krav som man i längden inte kan avvisa. Det vore bättre att man startade sådana undersökningar nu än att skjuta dem på framtiden, då nya generationer med säkerhet kommer att fälla en hård dom över de människor som i dag försummar värnet om människornas hälsa och om naturen. Herr talman! Jag yrkar bifall till de bägge vpk-reservationerna.

Herr talman! Vi behandlar nu en följetong i riksdagsarbetet, nämligen frågan hur man skall mäta och redovisa produktionsresultatet. Låt mig slå fast — det tror jag C.-H. Hermansson vet — att utskottsmajoriteten delar de uppfattningar som förs fram i motionerna, nämligen att man vid många ställningstaganden måste grunda sig också på andra faktorer än rena BNP-begreppet. Därför pågår också ett kontinuerligt utvecklingsarbete såväl inom exempelvis statistiska centralbyrån som inom kanslihuset för att få fram sådana kompletteringar och ett sådant underlag. Som beslutsfattare har vi redan i dag många fina underlag att grunda våra beslut på. Det är naturligtvis viktigt att vi ser till sådana faktorer som motion 943 tar upp — miljöförstöring, yrkesoch arbetsskador, osv. Vi tar också hänsyn till dem. Vpk hävdar i sin reservation att BNP-begreppet skall tolkas som ett välfärdsmått och att vi gör det. Men så kan och skall vi inte tolka det begreppet. BNP är ett mått att grunda sina beslut på.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
Herr talman! Det hjälper inte mycket om utskottets övriga ledamöter är överens med mig eller om alla riksdagens ledamöter är överens med vpk-gruppen om de grundläggande ståndpunkter som vi har fört fram i motionen, om man inte gör någonting. Ett faktum är att produktionen på många områden i dag bedrivs utan hänsyn till de skador som åstadkommes och utan att man beräknar de stora kostnader i fråga om förstörelse av människors liv och hälsa och av naturen som följer av det sätt på vilket produktionen är organiserad. Det är riktigt att det här är en följetong — det är inte första gången vi väcker den här motionen. Men jag tycker inte det kan vara hedrande för riksdagen att skriva hur långa romaner som helst. När det gäller den här romanen borde det nu vara dags att skriva slutkapitlet.
Herr talman! Låt mig då säga att vad göras skall är redan gjort i många stycken. Jag håller med C.-H. Hermansson om att vi inte skall skriva romaner. Men vi kan inte heller med statistik lösa de stora problemen. Det skall ske med en vettig politik. En sådan menar jag att vi socialdemokrater står för. Herr Hermansson är välkommen till oss.
Herr talman! Liksom i den föregående fickdebatten upptäcker jag nu att den stundande valrörelsen kastar sitt rosenskimmer också över denna debatts avslutning. Det handlar emellertid inte om att komma till socialdemokratin eller ej, utan det handlar om att vidta verkliga åtgärder i det syfte som finns angivet i denna motion. Det är ett faktum att på de allra flesta områden tas inte dessa hänsyn och finns inte några beräkningar av de verkliga kostnader som produktionen förorsakar människor och natur. Det är inte statistik vi vill ha. Statistik har vi massor av. Utskottsmajoriteten tror att man löser dessa frågor bara genom att utveckla s.k. välfärdsstatistik. Vad vi vill ha är en möjlighet till korrekta kalkyler av de verkliga kostnader som produktionen förorsakar. Det har vi inte i dag. Det är farligt om samhället fortsätter på denna väg. Det skapar både skogsdöd och människodöd.

Herr talman! I finansutskottets betänkande 1984/85:19 behandlas motion 2204 av Karl Boo m.fl. om vinstmedel från spel till kulturändamål. Vi har från centerpartiets sida i finansutskottet reserverat oss till förmån för motionen som begär att en fond, baserad på vinstmedel från statlig spelverksamhet, inrättas för att stödja kultur och folkrörelsearbete. Vi kan alla konstatera att spelverksamheten har ökat mycket kraftigt de senaste åren. Särskilt markant är ökningen av den statligt reglerade spelverksamheten såsom penninglotteriet, tips, lotto, V65 och övrigt totalisatortips. Totalt uppgick omsättningen inom denna spelverksamhet år 1984 till ca 8 miljarder kronor. Den övriga spelverksamheten, som folkrörelser, föreningar, idrottsrörelsen och kulturorganisationer bedriver, belöper sig till ca 2,4 miljarder kronor. Som motionärerna framhåller, blir det allt svårare för de ideella organisationerna att finansiera sin verksamhet, när staten tar allt större del av den s.k. spelmarknaden. Som motionärerna också mycket riktigt framhåller, utgör de ideella insatserna i samhället i olika former av föreningsverksamhet en mycket stor del av det samlade utbudet. Det är därför mycket angeläget att just den delen stimuleras att fortsätta och helst öka sitt engagemang. Men detta är omöjligt, om staten samtidigt drar undan de ekonomiska förutsättningarna för folkrörelserna att själva finansiera sin verksamhet. Oavsett om staten ger stöd i form av bidrag till folkrörelser och kulturverksamhet, måste den verksamheten i alla fall till största delen självfinansieras. Då utgör lotterier och bingoverksamhet en stor del av finansieringskällan. Nu konstaterar utskottets majoritet att när staten har ökat sin spelverksamhet, har detta inte medfört någon minskning på varulotterioch bingosidan. Utskottet konstaterar tvärtom att varulotterierna har ökat sin omsättning från 1980 med 33 96. Men tittar man närmare på denna statistik, finner man att 1980 var det året som lotto infördes. Det var ett inkörningsår, och omsättningen för lotto låg då på bara 304,5 milj.kr. I dag är den omsättningen drygt 1,6 miljarder, medan omsättningen på varulotterierna de senaste två åren har ökat endast marginellt. Det är alltså en missvisande statistik som utskottet åberopar. En annan princip som utskottets majoritet anför för sitt avslagsyrkande är att statsbudgetens uppbyggnad numera är sådan att specialdestination till bestämda ändamål inte bör förekomma. Men man kan då i samma andetag också principiellt framhålla att om staten minskar utrymmet för självförsörjning till bl.a. kulturändamål och folkrörelser, skall detta kompenseras i motsvarande grad. Då menar vi och motionärerna att ett sätt är att inrätta en fond baserad på de vinstmedel som staten tar in på spelmarknaden. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen vid utskottets betänkande.

Herr talman! Man hör ibland människor säga att svenska folket är spelgalet. Jag tror nu inte att vi svenskar är mer galna i spel än andra folk, men naturligtvis har, som Rolf Rämgård antydde, det ökade utbudet av spelformer fått till resultat att spelomsättningen har ökat. Det är främst tillkomsten av nya spelformer på marknaden som givit detta resultat. I finansutskottets betänkande 19 behandlas motion 2204 av Karl Boo m.fl., som centerpartiet i finansutskottet har följt upp med den reservation som Rolf Rämgård just argumenterat för. I motionen och reservationen vill man inrätta en fond som skall baseras på vinstmedel från statlig spelverksamhet för att stödja kulturoch folkrörelsearbetet. I motionen påstår motionärerna att det innebär stora svårigheter för folkrörelserna att deras lotteriverksamhet skall konkurrera med den statliga spelverksamheten. Man menar att detta kraftigt dränerar folkrörelsernas möjligheter på deras område för spel och lotteri. Jag tillåter mig, herr talman, att ha en helt motsatt uppfattning. Jag tror att det inte alls är som motionärerna påstår. Som jag tidigare antydde har de nya spelformer som tillkommit på senare tid ökat intresset för spel i olika former. Lotto är ett exempel på detta. Jag tror för min del att det ökade intresset för de statliga spelformerna också innebär en stimulans för spel över huvud taget i samhället, vilket medför att även folkrörelserna och deras speloch lotteriverksamhet får en viss draghjälp. Sedan kan måhända någon anlägga moraliska, ekonomiska eller andra synpunkter på denna ökade spelverksamhet, men att den ökade statliga spelverksamheten skulle vara ett hinder för folkrörelsernas verksamhet på detta område tror jag är en enorm överdrift. Finansutskottet har i betänkandet pekat på den utveckling som skett på detta område, vilket Rolf Rämgård också var inne på alldeles nyss. Så har t.ex. omsättningen på tips från år 1980 till år 1984 ökat från 1 164 milj.kr. till 1458 milj.kr. samtidigt som omsättningen på bingo ökat från 1 179 milj.kr. till 1 500 milj.kr. Samtidigt har varulotterierna ökat sin omsättning med 339. Men den mest principiella invändning utskottet har mot motionärernas och reservanternas förslag gäller den form man anvisar för att stödja kulturell verksamhet, nämligen att vissa av statens inkomster skall specialdestineras till kulturområdet. Det är ju numera en bärande princip att statens inkomster inte skall specialdestineras till bestämda ändamål. Jag trodde för min del att även centerpartiet delade denna grundläggande princip numera. Det har vi diskuterat i andra sammanhang i finansutskottet. Varför göra avsteg i detta avseende? Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till finansutskottets hemställan och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag vill bara kort kommentera Paul Janssons inlägg. Det är klart att den totala spelomsättningen har ökat, det kan vi alla se, men det beror på att man infört nya former av spel, som lockar till ett ökat utbud på marknaden. Men när man i statligt kontrollerad regi inför de nya formerna undan för undan, tar det en viss tid innan detta får genomslag på marknaden, kanske ett och ett halvt till två år. Ett typexempel är lotto. Man kan inte i den statistik som ni gjort i utskottet från 1980 till 1984 avläsa i procent hur mycket detta har ökat i förhållande till den andra marknaden, på varulotterioch bingosidan. Om man ser på utvecklingen till dags dato finner man att den del av spelverksamheten som staten kontrollerar kapat åt sig en allt större del av marknaden jämfört med t.ex. varulotterier och bingospel. Därtill kommer nya spelformer, t.ex. bankernas vinstsparande, som blir ytterligare en konkurrensfaktor på denna marknad. Allt detta gör att folkrörelserna och föreningslivet kommer i kläm. Jag kan hålla med Paul Jansson om att en liten förening kan ha ett varulotteri som lokalt går bra. Men de centrala organisationerna får det allt svårare att finansiera sin verksamhet via varulotterier. Det är tungrott. Idrottsrörelsen har t.ex. stora bekymmer med sina centrala lotterier. Detta gäller även de politiska partierna, och det måste väl Paul Jansson vara medveten om. Det är därför felaktigt när utskottet gör gällande att marknaden i detta avseende inte har minskat för folkrörelserna och kulturverksamheten. Det är därför vi anser att man borde kunna göra ett litet avsteg från principen att inte specialdestinera pengar till ett visst område. Staten har ju själv tagit en del av marknaden.
Herr talman! Det är bra att Rolf Rämgård står fast vid principen att man inte skall ha specialdestinerade pengar i statens budget. Men just i detta speciella fall vill han att man skall göra ett avsteg. Det är detta som vi tycker är litet äventyrligt. Börjar man införa de specialdestinationer som tyvärr fanns förr i världen kan det leda till att man får svårigheter att sätta den gräns som bör sättas. Jag är— jag hoppasilikhet med Rolf Rämgård — uppvuxen i folkrörelserna. Jag har sannerligen sålt många lotter i mina dar till förmån för den verksamhet som dessa folkrörelser bedriver. Men även om Rolf Rämgård anser att det är något fel på den statistik som finansutskottet åberopar tycker jag att han inte skall dra för långtgående slutsatser av det påståendet. Låt oss se på litet längre sikt hur utvecklingen blir! Jag säger som jag råkade säga i utskottet: Jag vet inte vad det är för folkrörelser som Rolf Rämgård besöker. Men när jag kommer på möten inom folkrörelser av olika slag översvämmas jag av lottförsäljare. Man köper dessa lotter därför att man har svårt att låta bli att göra en insats för verksamheten. Jag har uppfattningen att denna marknad är betydande, och enligt den statistik som finansutskottet haft tillgång till ökar den. Jag önskar för min del folkrörelserna all framgång i deras verksamhet, men jag vägrar att tro att den statliga spelverksamheten försämrar folkrörelsernas möjligheter i detta avseende. Jag tror snarare att denna spelverksamhet är en draghjälp åt folkrörelserna.
Herr talman! Det är inte riktigt rättvist att åberopa principen att vi inte bör specialdestinera pengar från spelverksamhet till ett visst ändamål. Detta sker i realiteten de facto redan i dag, även om pengarna går direkt från spelföretagen. Jag kan ta Tipstjänst och V65 som exempel. Dessa företag specialdestinerar 35 å 40 milj.kr. till idrottsrörelsen. Det är klart att detta är litet orättvist gentemot andra organisationer. Det är fel att åberopa som en helig princip att staten skall ta in dessa pengar och sedan dela ut dem i form av bidrag, när man i realiteten inte följer denna princip.
Herr talman! Bara en sista kommentar. Jag tycker fortfarande att stat, kommun och landsting skall på samma sätt som hittills stödja kulturell verksamhet. Men man skall i alla lägen ha möjlighet att göra avvägningar när det gäller var pengarna skall läggas. Det är detta som är den viktiga principen. Går man in på specialdestineringar urholkas denna viktiga princip.

Herr talman! Våra utomordentligt höga kapitalskatter, dvs. skatterna på arv, gåva och förmögenhet, är i högsta grad hämmande för svenskt näringsliv. Särskilt när det gäller mindre och medelstora företag kan den höga beskattningen få förödande konsekvenser. Egenföretagaren måste ofta ta ut en mycket hög lön för att kunna betala den årliga förmögenhetsskatten. Särskilt upprörande var den tillfälliga skärpningen av förmögenhetsskatten vid 1984 års taxering, eftersom beslut därom fattades först i mitten av december 1983, då blott 2 av årets 52 veckor återstod. Här kan man verkligen ha fog för talet om retroaktiv lagstiftning. Problemen är inte mindre när det gäller arvsoch gåvoskatten. Möjligheterna att föra ett företag vidare till nästa generation är genom den höga beskattningen mycket begränsade, och det leder ofta till företagsförsäljningar som är till nackdel också för de anställda och för den bygd som företaget är verksamt i. Enligt vår uppfattning är det mycket angeläget att skatteskalorna för förmögenhetssamt arvsoch gåvoskatterna sänks till den nivå som de hade innan socialdemokraterna kom till makten. Med det sagda yrkar jag bifall till reservation nr 1, vilket också innebär avslag på vpk:s motioner 1642 och 2388. Beträffande den sistnämnda — som gäller skärpning av arvsoch gåvoskatten — kan det vara av intresse att notera att vänsterpartiet kommunisterna något har mildrat tidigare krav. Denna gång föreslår man en höjning med 10 procentenheter i de högsta skatteskikten till maximalt 85 96. För några år sedan krävde man käckt en 50-procentig höjning, varigenom arvsoch gåvoskatterna skulle kunna uppgå till 108 96 av arvets resp. gåvans värde. Detta omöjliga krav kunde man skratta åt den gången, men som bekant har det på senare tid förekommit att ett helt arv har försvunnit i skatt. Att det har kunnat bli så beror förutom på alltför hög arvs-, reavinstoch omsättningsskatt på de värderingsregler som gäller för aktier. Man tar vid värderingen ingen hänsyn till den latenta reavinstskatten, varigenom aktiesparandet missgynnas i förhållande till annat sparande. Vid fallande aktiekurser efter ett arv kan problemen ytterligare öka, och det är mycket angeläget att man skapar alternativa värderingsregler. Vissa lättnader i förmögenhetsbeskattningen i företag har skett, och för att i någon mån underlätta generationsskiften bör samma lättnadsregler även gälla vid arvsoch gåvobeskattning. Med det anförda yrkar jag bifall till reservation 5. Det finns ytterligare något att säga om gåvoskatten. I ett par uppmärksammade fall har det visat sig att gåvoskatt har tagits ut trots att gåvorna inte har fullföljts. Naturligtvis är det utomordentligt stötande för rättssäkerheten att något sådant kan tillåtas ske. Dessutom har det varit onödigt, eftersom man med en enkel åtgärd hade kunnat undvika det skedda. Åtgärden i fråga är att riksskatteverket åläggs att lämna förhandsbesked även i värderingsfrågor. Arvsoch gåvoskattekommittén skall behandla den frågan, och jag är glad över att utskottet instämmer i mitt motionsyrkande om nödvändigheten av att frågan får en snabb lösning. På det viset kan man säkerligen undvika fler sådana rättskränkande beskattningar. De höga kapitalskatterna har också fått den olyckliga effekten att sparandet lockas över till improduktiva tillgångar. För att råda bot på detta förhållande kan man endera beskatta konst, antikviteter, smycken och andra liknande tillgångar eller också lindra kapitalbeskattningen på de tillgångar som utgör arbetande kapital. En förmögenhetsbeskattning av konst m.m. stöter på så stora praktiska svårigheter att inte ens socialdemokraterna, som annars är verkliga experter på att finna nya skatteobjekt, har tagit något initiativ i frågan. Den bästa lösningen för att åstadkomma större likställighet är naturligtvis att lindra kapitalskatterna. På sikt bör den högsta gåvoskattesatsen i klass I nedbringas till 50 96. Successivt bör också det arvsskattefria grundavdraget till efterlevande make ändras, så att det uppgår till 20 basbelopp. Det skattefria beloppet vid gåva bör i samband härmed höjas till ett halvt basbelopp, dvs. för närvarande 10 900 kr. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 44 behandlas ett antal motioner som berör kapitalbeskattningen. Som grund för kapitalbeskattningen ligger ett beslut från 1970. År 1980 skedde en översyn som främst avsåg att anpassa skattereglerna till inflationens inverkan samt till de taxeringsvärdeshöjningar som skedde på grund av den då aktuella fastighetstaxeringen. Trots detta genomdrev socialdemokraterna på hösten 1982 en höjning av kapitalbeskattningen. Lägger man därtill den inflation som ägt rum sedan oktober 1982 framstår klart den skärpning av kapitalbeskattningen som skett sedan 1970. Kapitalbeskattningen utgör en hård skattebelastning i ett skattesystem präglat av höga marginalskatter och där inga skatter är avdragsgilla vid inkomstbeskattning. Detta innebär att alla kapitalskatter skall betalas med beskattade medel, och det innebär självfallet att kapitalskatterna är kännbara. En förutsättning för att stimulera ett produktivt sparande och investeringsvilja är att kapitalbeskattningen inte hindrar förutsättningarna för en sådan utveckling. I den reservation som fogats till skatteutskottets betänkande yrkar vi reservanter att riksdagen beslutar om en återgång till de kapitalbeskattningsregler som gällde före den 1 januari 1983. I reservation 4 berörs frågan om fribelopp vid gåva. Enligt nu gällande bestämmelser får man ge penninggåvor på upp till 2 000 kr. skattefritt per mottagare och år. Denna beloppsgräns har gällt sedan 1958. I en partimotion från centern har vi begärt att detta belopp höjs till 5 000 kr. Utskottet motiverar sitt avslagsyrkande med att man vill avvakta arvsoch gåvoskattekommitténs ställningstagande innan någon förändring görs. Samtidigt säger utskottet att det är arvsoch gåvoskattekommitténs uppgift att överväga en höjning av de skattefria gåvobeloppen och att en sådan höjning skulle frigöra resurser på länsstyrelserna för mera angelägna uppgifter. Det är ganska egendomligt att man då inte är beredd att göra en insats för att åstadkomma detta — åtminstone i enlighet med de relativt blygsamma krav som framställts i reservation 4. Centern och folkpartiet föreslår i reservation 4 en mycket måttlig höjning av fribeloppet. Om socialdemokraterna verkligen menar vad de säger borde de kunna acceptera höjningen till 5 000 kr. I reservation 5 berörs vissa värderingsfrågor, bl.a. beträffande börsnoterade aktier. I pressen har skildrats ett fall där ett dödsbo på grund av gällande regler fick gå i konkurs för att över huvud taget klara av arvsskatten. Vi anser det nödvändigt att reglerna nu blir föremål för en översyn. I reservation 6 berörs frågan om taxeringsbevis och värderingsintyg. Då de uppgifter som taxeringsbevis och värderingsintyg innehåller redan finns hos myndigheterna, är det onödigt att besvära den enskilde med nämnda uppgiftsskyldighet. Även om frågan berörs av pågående utredning borde det vara självklart att rätta till en sådan sak redan nu och fatta det beslut som behövs för att ta bort det onödiga krångel som de nuvarande reglerna innebär. Herr talman! Med den motivering jag nu anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 4, 5 och 6 i skatteutskottets betänkande nr 44.

Herr talman! I detta betänkande behandlar skatteutskottet 14 motioner med yrkanden som gäller kapitalbeskattningen och dess utformning. Folkpartiet har i årets skattemotion inte krävt ändringar eller sänkningar av förmögenhetsskatten. Det innebär dock inte att vi långsiktigt är beredda att acceptera de förmögenhetsskattesatser som gäller för närvarande. Tvärtom anser vi att dessa är klart för höga. Enligt vår mening är hela kapitalbeskattningens område i behov av en översyn. En del utredningsarbete pågår också för närvarande, och det är viktigt att det arbetet bedrivs med skyndsamhet. Som jag sade så sent som i gårdagens skattedebatt är det inte möjligt att sänka alla skatter på en gång i det statsfinansiella läge som nu råder. Från folkpartiets sida har vi också klart sagt ifrån att vi inte kommer att inför årets val ställa ut några skattesänkningslöften som vi sedan inte är i stånd att hålla. Vi har därför gjort en prioritering. Vi anser sålunda att det är viktigt att i första hand angripa de alltför höga marginalskatterna samt att få till stånd ett fullständigt inflationsskydd för skatteskalorna. Inflationsskyddas inte dessa kommer inkomstskatterna att i snabb takt höjas genom kombinationen av hög inflation och lönekompensation för denna. Många av de problem som uppstår vid kapitalbeskattningen och även vid annan beskattning härrör ur det faktum att inkomsterna kraftigt beskärs genom höga marginalskatter. Med andra ord: En sänkning av marginalskatterna bidrar till att undanröja många exempel på orimligt höga skatteuttag genom kombinationen av olika skatter. I reservation 1 påpekas, med all rätt, att de höjda kapitalskatter som genomdrevs av riksdagens socialistiska majoritet hösten 1982 särskilt hårt drabbat ägare till och anställda i mindre och medelstora företag. Jag vill därför här erinra om att vi från folkpartiets sida kräver att förmögenhetsskatten avskaffas på arbetande kapital i dessa företag. Detta yrkande behandlas emellertid i samband med företagsbeskattningen. Därför har vi ingen reservation på den punkten i detta betänkande. I allt väsentligt instämmer vi emellertid i det resonemang som förs härom i reservation 1. Det torde framgå av det särskilda yttrande som jag fogat till detta betänkande. Som jag sade tidigare pågår ett utredningsarbete på kapitalbeskattningens område. Utan att avvakta resultatet av den utredningen vill vi från folkpartiets sida höja det skattefria beloppet på 2 000 kr. för penninggåvor m.m. till 5 000 kr. Med tanke på att beloppet varit oförändrat sedan 1958 menar vi att detta är högst rimligt. De statsfinansiella verkningarna av en sådan höjning torde också vara i det närmaste försumbara. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till reservation 4. I reservation 5 behandlas olika värderingsfrågor gällande aktier. Tidigare talare har berört dessa. Jag kan därför fatta mig relativt kort. Den ändrade lagstiftning som är reservationens mål bör enligt folkpartiets mening inriktas främst på två olika mål. 1. Kapitalbeskattningen skall vara sådan att den stimulerar människor till produktivt sparande. Detta är långt ifrån fallet i dag, när beskattningen ofta gynnar spekulativt sparande och sparande i förmögenhetsobjekt av ickeproduktiv karaktär. 2. Kapitalbeskattningen skall vara sådan att företag kan behållas och utvecklas i enskild ägo. Arvsskiften och överlåtelser av företag till de anställda måste därför kunna ske på rimliga villkor. Med dessa kortfattade synpunkter yrkar jag, herr talman, bifall till reservation 5. . Vad slutligen gäller reservation 6 kan jag, efter föregående talares inlägg och med instämmande i detta, nöja mig med att yrka bifall till denna.

Herr talman! Förmögenhetsfördelningen är ytterst ojämn i Sverige. Ett förhållandevis litet fåtal äger merparten av alla i landet förekommande förmögenheter. Folkflertalet, dvs. vanliga löntagare, har under den senaste tioårsperioden ”bestulits” på sina och samhällets gemensamma förmögenheter. Dessa ”ägs” nu i stället av finansfamiljer, finansbolag, utländska spekulanter och långivare samt en och annan spekulationsmiljonär. Förmögenhetsöverföringen har skett delvis genom inflationen, men framför allt genom omplaceringar av kapital i olika spekulativa placeringar. De lönarbetande har främst känt av detta genom reallöneförsämringar, minskat levnadsutrymme och uttunning av värdet av hushållssparandet. Under dessa år har antalet miljonärer och miljardärer ökat samtidigt som allt fler, främst lågavlönade barnfamiljer, tvingats till socialhjälp. Klassklyftorna har ökat, de rikare har blivit rikare och de fattiga fattigare. Samtidigt som vissa har blivit rikare, större förmögenheter har koncentrerats hos spekulanter för s.k. snabba klipp, motsvaras inte detta av ökad förmögenhetsbeskattning. Orsakerna härtill är flera. En av orsakerna är dessa personers manipulerande med lån m.m., för att vid tidpunkten för förmögenhetsberäkningen härigenom nedbringa den formella förmögenheten. En annan orsak är att förmögenhetsbeskattningen är för låg. Den tillfälliga höjning av beskattningen som den socialdemokratiska regeringen föreslog att gälla för 1983 års förmögenheter har upphört. Den tillfälliga höjningen gav drygt 1 000 milj.kr. mer i skatt men motsvarade på intet sätt de enorma förmögenhetsökningar som ägt rum. Förmögenheter, framför allt större, är ofta sammansatta av olika slag av tillgångar. Exempel på sådana är egnahem, fritidsfastigheter, andra slag av fastigheter, aktier och andra värdepapper samt konst, antikviteter, ädla stenar, metaller m.m. Vi anser att värderingsgrunderna bör bli föremål för en översyn när det gäller förmögenhetsbeskattningen. Exempelvis bör en sådan översyn leda till att bl.a. manipulerandet med lån o. d. för att nedbringa förmögenheten vid beskattningstillfället tas upp i avsikt att stoppas. Den faktiska förmögenhe ten i dessa fall måste komma till beskattning. Däremot bör egnahem och liknande i normalstandard, dvs. i sådant utförande att de normalt faller inom ramen för statlig belåning, föras till en lägre beräkningsgrund än de förmögenheter som grundas på spekulation eller s.k. sparande i aktier o. d. Beträffande skattesatserna föreslår vpk att dessa skärps. Det är framför allt i högre förmögenhetsskikt som detta är angeläget. För förmögenheter om 400 000 kr. bör skatten utgöra 2 Zo med en ökning till att i högsta skiktet, dvs. förmögenheter över 1 800 000 kr., utgöra 6 20. Denna skärpning motsvaras av en dubblering av nu gällande förmögenhetsbeskattning. En engångsskatt på större förmögenheter kan lämpligen utformas på så sätt att beloppen i den nu gällande skalan fyrdubblas i de högre skikten. En sådan engångsskatt skulle inbringa omkring 6 miljarder kronor och skulle kunna upprepas i den mån man kan se behovet för att åtminstone till en del återställa den tidigare relationen i förmögenhetsinnehavet. Vi anser att också arvsoch gåvobeskattningen skall skärpas i de högre skikten. Till sist en kommentar till utskottets skrivning i betänkandet. Där sägs att kapitalbeskattningen fyller såsom den nu är utformad ”enligt utskottets mening en viktig funktion som ett medel att tillgodose fördelningspolitiska önskemål”.

För oss i vpk är det fördelningspolitiska målet att gynna den senare gruppen, dvs. folkflertalet, på de stora förmögenhetsinnehavarnas bekostnad. Herr talman! Jag vill gärna deklarera att jag blev smickrad över den beska kritik som moderaternas företrädare Knut Wachtmeister höljde över mig och mitt parti. Det är ett klart bevis på att vi i den principiellt viktiga frågan står på helt skilda sidor i klassamhället. Jag yrkar bifall till det särskilda yrkande som har delats i kammaren och som lyder: Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986 och tillämpas första gången vid 1987 års taxering. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om skattskyldighet inträtt dessförinnan.
Herr talman! Några ord om folkpartiets syn på förmögenhetspolitiken. I min hemkommun finns ett företag som heter Fermenta. Det förvärvades för några år sedan av en mycket driftig man. Han berättade i en TV-intervju för inte så länge sedan att han hade mycket enkla levnadsvanor, vilket också klart framgick. Han tog ut 10 000 kr. i månaden, han arbetar mycket hårt och har varit oerhört framgångsrik. Detta företag har haft en fantastisk utveckling. Nu är ägaren beredd att skänka bort företaget till staten därför att de 10 000 kr. som han tjänar i månaden inte räcker så värst långt när han skall betala en förmögenhetsskatt som på ett år uppgår till ca 47 milj.kr. Detta, Tommy Franzén, är ett litet illustrationsexempel till ett i viss mån fördelande system då det gäller förmögenhetsskatter.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 44 behandlas ett antal motioner med yrkanden om kapitalbeskattningen och dess utformning. Utskottsbehandlingen har föranlett företrädarna för de borgerliga partierna att foga sex reservationer till utskottsbetänkandet, och jag skall i mitt inlägg uppehålla mig vid dessa. Från den 1 januari 1983 höjdes förmögenhetsskatten för fysiska personer med 0,5 procentenheter i samtliga skikt jämfört med den tidigare skatteskalan. Detta innebar exempelvis att en förmögenhet på 1 milj.kr. kom att beskattas med 12 000 kr. jämfört med 9 000 kr. tidigare. Uppgick förmögenheten till 1 800 000 kr. blev skatten 32 000 kr. mot tidigare 25 000 kr. Företrädarna för moderaterna och centerpartiet föreslår nu i reservation 1 att man sänker förmögenhetsskatten och återgår till den tidigare skatteskalan.

Utskottsmajoriteten anser att det inte finns anledning att ändra denna uppfattning. Såväl från statsfinansiella som från fördelningspolitiska synpunkter finns det anledning att bibehålla förmögenhetsskatten på den gällande nivån. Ej heller finner vi anledning att sänka arvsoch gåvoskatterna. Jag yrkar därför avslag på reservation 1. I reservation 2 har företrädarna för moderaterna reserverat sig till förmån för kraftiga höjningar av grundavdragen vid arvsbeskattningen och därmed också skattesänkningar. För en efterlevande make medges exempelvis nu ett skattefritt grundavdrag på 50 000 kr. Moderaterna anser att grundavdraget bör knytas till basbeloppet och att det bör sättas till 20 basbelopp, dvs. 436 000 kr. Man föreslår att den ändringen skall genomföras i två etapper, den 1 januari 1986, resp. den 1 januari 1987. Utskottsmajoriteten avvisar förslaget med hänvisning till att arvsoch gåvoskattekommittén ser över bestämmelserna för arvsoch gåvoskatterna. Jag ber alltså att få yrka avslag på reservation nr 2. Reservationerna 3 och 4 tar upp frågan om fribelopp vid gåva. Nu gäller att gåvor av inre och yttre lösöre är skattefria om värdet inte överstiger 10 000 kr. För andra gåvor är grundavdraget 2 000 kr. Moderaterna vill även här knyta grundavdraget till basbeloppet och föreslår ett halvt basbelopp, dvs. 10 900 kr. Utskottsmajoriteten hänvisar även här till att arvsoch gåvoskattekommittén har att se över bestämmelserna och att det är lämpligt att avvakta kommitténs förslag innan man företar någon ändring av gällande bestämmelser. Arvsoch gåvoskattekommittén kommer att avlämna sitt förslag under innevarande år. Jag yrkar därför avslag på reservationerna 3 och 4. I reservation 5 tas vissa värderingsfrågor upp. Reservanterna anser att de lättnader som har införts när det gäller värderingen av företagsförmögenhet också skall införas när det gäller arvsoch gåvoskatter. Reservanterna anser att de nuvarande reglerna försvårar generationsskiften och även utlösen av delägare i de mindre och medelstora företagen. Utskottsmajoriteten avvisar de framförda propåerna med hänvisning till att frågorna är föremål för överväganden inom företagsskattekommittén och inom regeringskansliet. Även arvsoch gåvoskattekommittén liksom kapitalvinstkommittén uppmärksammar de problem som tagits upp i reservation 5. Vi anser att resultatet av utredningarna bör avvaktas innan man vidtar förändringar av gällande regler. Jag yrkar därför avslag på reservation 5. Så till sist till reservation 6, där företrädarna för centern och folkpartiet anser att man kan slopa kraven på taxeringsbevis och säkerhetsintyg vid arvsoch gåvobeskattningen. Reservanterna anser att dessa uppgifter bör finnas tillgängliga hos myndigheterna. Utskottet har förståelse för de framförda synpunkterna. Det är troligt att man kan ändra bestämmelserna. Men eftersom arvsoch gåvoskattekommittén har att pröva denna fråga, finns det inte anledning att föregripa kommitténs ställningstagande, utan man bör avvakta kommitténs förslag. Jag yrkar därför avslag även på reservation 6. Så några ord om vpk-yrkandena i motion 1642. Där vill man ha en generell höjning av förmögenhetsskatten med 0,5 procentenheter i lägsta skiktet och 3 procentenheter i högsta skiktet. Dessutom vill vpk att man vid 1986 års taxering tar ut en engångsskatt på förmögenheter på mellan 2 och 12 96. En sådan höjning skulle slå hårt, och sannolikt skulle den få en kraftigt hämmande effekt på såväl sparandet som investeringarna. Utskottet avvisar därför vpk:s förslag, och jag yrkar avslag på detsamma. I motion 2388 föreslår vpk en höjning av arvsoch gåvoskatten. Utskottet hänvisar till att arvsoch gåvoskatten är föremål för översyn och att utskottet därför inte är berett att nu föreslå ändringar. Jag yrkar avslag även på detta vpk-förslag. Till sist, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De flesta av dessa frågor har diskuterats tidigare i kammaren, så jag skall fatta mig relativt kort. Som vi hörde av Rune Carlstein avstyrker utskottet alla motioner. När det gäller kraven på höjningar av arvsoch gåvoskatten gömmer sig utskottet bakom arvsoch gåvoskattekommittén och skyller på den. Dessa frågor får kommittén se på, och under tiden gör man ingenting. Det förvånar mig ändå att Rune Carlstein inte kunde vara litet mer kritisk mot det förhållandet att dödsbon har behövt gå i konkurs, därför att hela behållningen har gått i skatt. Man borde ha reagerat hårdare från socialdemokratisk sida mot en sådan uppenbar orättvisa och inte bara nöjt sig med att arvsoch gåvoskattekommittén skall studera frågan. Socialdemokraternas inställning till kapitalskatterna är över huvud taget negativ och föga fruktbärande. De tar inte hänsyn till vad kapitalskatterna betyder för företagsamheten i vårt land. De höga kapitalskatterna stoppar mycket av den företagsamhet som annars skulle blomma. Man hindrar generationsskiften, vilket kan medföra att företag säljs i stället för att leva vidare såsom familjeföretag. Man riskerar att kapital försvinner utomlands, vilket har skett i mycket stor utsträckning. Vi får hoppas att arvsoch gåvoskattekommittén kommer att vara litet mer positiv än Rune Carlstein förefaller vara i dagens debatt, så att vi får en ändring som gynnar företagsamheten i vårt land.
Herr talman! Syftet med höjningen av förmögenhetsskatteskalorna var att inte enbart löntagarna och pensionärerna skulle stå för de inskränkningar som behövde göras för att klara upp det nuvarande läget, sade Rune Carlstein. Men problemet är ju just att löntagarna och pensionärerna nu drabbas av förmögenhetsskatt. Gränsen har satts så långt ned att en pensionär med en liten slant på banken och en betald villa efter de höjda taxeringsvärdena riskerar att få betala förmögenhetsskatt. Det blir inga stora summor, men lägger man därtill villaskatten och annat, finner man att denna höjning inte är motiverad. Andra som får betala förmögenhetsskatter är de som har satsat sina besparingar och sin förmögenhet på att bygga upp en rörelse och sålunda skapat arbetsplatser. Bland lantbrukare med en stor kapitalstock finns det ganska många exempel på sådana som har drabbats ganska hårt av den här kapitalbeskattningen. Det finns alltså även betydande nackdelar med kapitalbeskattningen, och en summering skulle nog ge vid handen att nackdelarna för folkhushållet kanske rent av överstiger fördelarna. Slutligen beträffande förslaget att höja den skattefria gränsen för gåva till 5 000 kr. Man får till sina barn ge bort bohag, motsvarande ett värde av upp till 10 000 kr. Det går alltså att köpa t.ex. en moped, men kontant får man inte ge mer än 2 000 kr. Inte heller kan man ge aktier till ett högre värde än 2 000 kr. Jag förstår inte varför det skall vara angelägnare att köpa moped till sonen än att överlåta ett företag som man med stort slit har byggt upp.

Herr talman! När Rune Carlstein säger att man inte vill ändra på kapitalbeskattningen av statsfinansiella skäl, blir jag något förvånad med tanke på att det i dag läggs fram förslag om skattesänkningar på 5-6 miljarder kronor. Kapitalägarna har ingalunda bara tjänat pengar. En stor del av dem som drabbas av kapitalbeskattningen har kapitalet bundet i fasta tillgångar, som ger en mycket låg avkastning, och värdestegringen har inte varit särskilt stor. Det är framför allt i sådana fall som den nuvarande kapitalbeskattningen drabbar hårt. Jag beklagar att man inte kan se verkligheten i ögat och ta hänsyn till de mångas problem utan bara stirrar sig blind på dem som har spekulerat och därigenom kunnat öka sin förmögenhet. Beträffande arvsoch gåvoskatterna får man intrycket att utskottets ordförande är något mera positivt inställd till eventuella ändringar. Beklagligtvis hänvisas det bara till utredningar. Man kan inte åstadkomma någon förändring, inte ens den blygsamma förändring som vi från centern och folkpartiet har yrkat på när det gäller det skattefria beloppet för penninggåvor m.m. Det går inte att genomföra detta, inte ens att ändra bestämmelserna då det gäller taxeringsbevis och värderingsintyg, trots att skatteutskottets ordförande har sagt att man troligtvis kan åstadkomma detta, eftersom man redan har uppgifterna i fråga. Jag beklagar att man inte kunnat vara något mera positiv och rätta till det som är orimligt. När det gäller att höja skatterna behövs det varken utredningar eller någonting annat, vilket vi kunde konstatera framför allt hösten 1982. Det är beklagligt om man inte kan enas om de påyrkade justeringarna.

Herr talman! Talet om att förmögenhetsägarna skulle medverka till att återupprätta ekonomin låter, Rune Carlstein, litet krystat. Den miljard som höjningen av beskattningen för 1983 års förmögenheter innebar är inte speciellt mycket att avkräva förmögenhetsinnehavarna, särskilt inte de stora förmögenhetsinnehavarna. Det är ett belopp som motsvarar 196, dvs. en hundradel, av vad enbart inflationen under åren 1976-1982 gett i förmögenhetsöverföring till de stora förmögenhetsägarna. Rune Carlstein sade att vårt förslag om en engångsskatt på stora förmögenheter skulle slå hårt. Ja, det är meningen, Rune Carlstein, att ett sådant slag skall kännas. Men det är ändock långt kvar till de hundratals miljarder i förmögenhet som inflation, spekulation och låga löneökningar tillfört de stora förmögenhetsinnehavarna, de stora kapitalisterna. Till skillnad från socialdemokratin är vi för vår del inte rädda att rubba storfinansens hegemoni. Jag beklagar att socialdemokraterna är det.

Herr talman! Även om jag har små förhoppningar om att kunna övertyga mina meddebattörer, vill jag ändå säga ytterligare några ord. Vi har skärpt förmögenhetsskatten — det är obestridligt, Tommy Franzén. Ledamöterna på den borgerliga sidan vill ju sänka skatten till vad den var före 1983. Det har alltså skett en skärpning av förmögenhetsskatten, liksom av beskattningen av aktievinster. Sedan är det fråga om hur hårt man kan gå fram. På den punkten har Tommy Franzén och jag olika uppfattningar. Jag tror inte att vi kan gå fram på det sätt som Tommy Franzén gör gällande utan att det skulle få allvarliga skadeverkningar. Kjell Johansson säger att förmögenhetsskatten slår hårt mot pensionärer och löntagare. Jag tror inte att det är på det sättet. Det finns ändå ett skattefritt belopp i förmögenhetsskattehänseende på 400 000 kr. De allra flesta villor har inte — även om de är avamorterade — ett taxeringsvärde i den storleksordningen. Det kan finnas någon enstaka i storstadsregionerna, men i de orter där Kjell Johansson och jag hör hemma är inte taxeringsvärdena uppe i den nivån. Stig Josefson tycker att det är ledsamt att vi inte kan göra de föreslagna ändringarna i arvsoch gåvobeskattningen. Det är ändå en god regel i riksdagsarbetet att man, om det har tillsatts en utredning som arbetar på det aktuella området, inte går in och företar ändringar. Och det har tillsatts en utredning som har i uppgift att se över just arvsoch gåvobeskattningen. Denna utredning kommer med sina förslag under innevarande år. Därför bör vi inte nu ändra bestämmelserna, utan vänta och se vad utredningen föreslår. Jag kan mycket väl tänka mig att utredningen förordar en höjning av det skattefria beloppet för penninggåvor, kanske till mer än 5 000 kr., eftersom beloppet har varit oförändrat sedan 1958. Även när det gäller intygen är det möjligt att utredningen föreslår förändringar. Men det är den tillsatta utredningens uppgift att göra dessa överväganden och studera föroch nackdelar med olika åtgärder innan vi tar ställning i frågan.
Herr talman! Rune Carlstein menar att det skulle få ödesdigra konsekvenser om man genomförde en engångshöjning av förmögenhetsskatten som skulle dra in 6 miljarder kronor och i övrigt skärpte förmögenhetsbeskattningen i enlighet med våra förslag. Det rör sig alltså om 6-10 miljarder. Vilka svåra konsekvenser skulle en indragning av den summan kunna få? Jag måste ställa en motfråga, som gäller den omvända situation som vi talade om tidigare, när förmögenhetsöverföringarna omfattade flera hundratals miljarder under en knapp tioårsperiod. Vilka gynnsamma effekter, Rune Carlstein, gav denna miljardöverföring på samhällsekonomin?

Herr talman! Man får nästan intrycket att den höjning av förmögenhetsskatten som skedde i slutet av 1982 skulle vara en eftergift för trycket från vpk. Jag vet inte om det är på det sättet, men man fick som sagt nästan det intrycket. Rune Carlstein säger att det skattefria beloppet vid gåvor kanske kommer att höjas till mer än 5 000 kr. Det skulle då ha varit värdefullt och inte särskilt riskabelt, om han hade godtagit den gräns som centern och folkpartiet har föreslagit. Vi valde väl också att sätta gränsen vid 5 000 kr. i hopp om att få regeringspartiet med på att redan nu göra en ändring på denna punkt.
Herr talman! Nej, Stig Josefson, det var inte fråga om någon eftergift till vpk när vi justerade förmögenhetsskatten. Jag redovisade i mitt första inlägg att det var inte mer än rimligt, när vi kräver att löntagare och pensionärer skall göra sin insats för att förbättra landets ekonomi, att också ställa ett skäligt anspråk på förmögenhetsägarna. Det var motivet för den skärpning som vi gjorde av förmögenhetsskatten.

Herr talman! Det är utan tvivel behjärtansvärt att anslå medel till anskaffande av lokaler för trossamfund. Det är bara det att vi moderater inte vill föregripa riksdagens behandling av eventuella regeringsförslag om extra statsbidrag för detta ändamål. Bakgrunden är givetvis det statsfinansiella läget. Det helt övergripande målet är att spara på statsbudgeten. Behovet av sparsamhet är viktigare att tillgodose än behovet av extra statsbidrag. Jag vill upprepa: Det gäller även statsbidrag till ändamål som ligger oss varmt om hjärtat. Utskottets majoritet skriver mycket positivt om de extra medel som tidigare anvisats till lokaler för trossamfund. Man har skäl härför. I propositionen redovisas de belopp som av sysselsättningsskäl anslagits utöver den ordinarie budgeten. Det visar sig att anslaget för detta ändamål därmed blivit dubbelt så högt som normalt skulle ha varit fallet. Men, herr talman, att överskrida anslag och att utgå från extra statsbidrag med budgetunderskott och stora lån som följd är ingen politik som vi vill medverka till. Liksom tidigare år föreslår vi en mer restriktiv hållning, varför jag yrkar bifall till reservation 1.

Herr talman! Före år 1983 skedde skatteutjämningen för kyrkliga kommuner genom ett statligt skatteutjämningssystem, som finansierades över statsbudgeten. Kostnaderna härför uppgick år 1982 till 88 milj.kr. År 1982 skedde en omläggning innebärande att skatteutjämningen för kyrkliga kommuner fr.o.m. 1983 sker över kyrkofonden. Den gällande skatteutjämningen inom kyrkan bygger, liksom den kommunala, på skattekraftsgarantier. I grundgarantin ingår således hänsyn till geografiskt betingade merkostnader, o. d. Garanterad skattekraft i procent av medelskattekraften varierar från 98 Zo i större delen av landet upp till 119 20 i kommuner längst upp i norr. Finansieringen av skatteutjämningen skedde vid introduceringen 1983 genom att kyrkoavgiften höjdes från 10 till 16 öre och genom att de tidigare medlen till skatteutjämningen överfördes till kyrkofonden. Den nuvarande regeringen har därefter föreslagit att statens bidrag skall avvecklas under en tvåårsperiod. Detta har också en riksdagsmajoritet ställt sig bakom. För nästa år utgår således inte något statsbidrag till den kyrkliga skatteutjämningen. Från centern har vi inte kunnat ställa oss bakom slopandet av statsbidraget till svenska kyrkan. Vi har därtill medverkat till en uppräkning av statsbidragen till andra trossamfund för att nå den balans som Frikyrkorådet tidigare haft som riktmärke i sina anslagskrav. Genom att statsbidraget nu är helt borta har denna princip om solidaritet mellan svenska kyrkan och frikyrkorna helt spolierats. Man måste starkt beklaga detta. I sak betyder också uteblivet statsbidrag att det blir svårare att finansiera den nuvarande skatteutjämningen. Den kommer att urholkas. Det innebär självfallet oerhört mycket negativt för de skattekraftssvaga, oftast små, församlingarna. I en framtid är det därför angeläget att garantera kyrklig verksamhet över hela landet. Man måste djupt beklaga om förutsättningarna för detta nu spolieras genom att staten drar bort hela sitt stöd. Från centern har vi i år mot denna bakgrund återkommit med vårt krav att staten skall bevilja 88 milj.kr. till kyrkofonden för skatteutjämning inom kyrkan. Detta är ett krav som 1983 och 1984 års kyrkomöten ställt sig bakom. Även årets kyrkomöte har intagit samma ståndpunkt. Det är mycket förvånande att inte kontakterna och harmonin är bättre mellan övriga partiers representanter i kyrkomötet och här i riksdagen. Det verkar på något sätt som att man inom de andra partierna talar med två tungor: en här i riksdagen och en på kyrkomötet. Utskottets betänkande vittnar om något av en skamsenhet, för majoriteten har på endast fem rader motiverat avslag på motionen. Riksdagen har tillfälle att återkomma till frågan om svenska kyrkans ekonomi i samband med behandlingen av kompensationen för inkomstbortfallet på grund av slopandet av den kommunala beskattningen av juridiska personer. Detta inkomstbortfall för kyrkans del beräknas till betydligt över 200 miljoner innevarande år. I år utgår kompensation med endast 85 miljoner. Det blir mycket intressant att se vad kompletteringspropositionen innehåller i detta avseende. Där kommer förslag om hur kompensationen till svenska kyrkan för de uteblivna skatterna från juridiska personer skall ske. Med vad jag nu har sagt yrkar jag bifall till reservation 3. Här har riksdagen nu möjlighet att visa sin välvilja och sitt stöd till ekonomiskt svaga församlingar genom att sluta upp bakom denna reservation. I reservation nr 2 föreslår vi från folkpartiet och centern att, när det gäller anslaget till byggnadsbidrag på det kyrkliga området, medel för sysselsättningsskapande åtgärder läggs in i det ordinarie bidraget — detta för att underlätta planering och prioritering av stödet för sysselsättningsåtgärder. Särskilda pengar under ett visst år får inte inverka på det årliga bidraget, som måste ha en viss kontinuitet för att planeringen skall kunna ske på ett riktigt sätt. Detta understryker också samarbetsnämnden i sin kommentar till framställningen. Herr talman! Jag yrkar bifall även till reservation nr 2.

Herr talman! Först vill jag helt kort erinra om att det budgetåren 1981 83 anslogs till lokaler för trossamfund 11,8 resp. 12,15 milj.kr. De därpå följande åren har, som Lars Hjertén också framhöll, bidraget i stort sett fördubblats genom att man har gett sysselsättningspengar för att stimulera byggsysselsättningen. Därmed har man kunnat öka upprustningen. Till anslaget för bidrag till lokaler för trossamfund lade man 1983 85 var anslaget i tilläggsbudget 16 milj.kr. I årets betänkande förutsätter utskottsmajoriteten att regeringen om det visar sig erforderligt av sysselsättningsskäl även under nästa budgetår kommer att lägga fram förslag till riksdagen om sådana extra medel. Moderaterna går här egentligen inte emot budgetförslaget som det ligger i budgetpropositionen. Däremot vill reservanterna ha en snävare skrivning. Man vill, liksom utskottsmajoriteten, inte ge regeringen bemyndigande. Utskottet föregriper givetvis inte med detta betänkande någon riksdagens behandling. I den moderata reservationen görs klart att moderaterna anser att statsfinanserna är viktigare än insatser för sysselsättningsåtgärder, och det är en prioritering som moderaterna står ensamma om. I den andra reservationen, den från centern och folkpartiet, går man åt andra hållet. Där säger man att det är beklagligt att inte extra medel för sysselsättningsåtgärder redan finns i det ordinarie anslaget. Jag tycker detta är litet anmärkningsvärt, för det skulle bryta mot den princip vi har, att först se hur stor arbetslösheten är och därefter bedöma behovet av sysselsättningsåtgärder. Centern och folkpartiet vill alltså redan nu ge regeringen ett bemyndigande att i det här fallet överskrida ramen om det skulle behövas av sysselsättningsskäl. Jag kan bara konstatera att spännvidden i detta fall inom de borgerliga partierna är mycket stor. Två partier vill gå längre och ge regeringen bemyndigande utan att ärendet över huvud taget skall föreläggas riksdagen, medan moderaterna inte vill visa en generös eller ens positiv inställning till att några insatser kan behöva göras av sysselsättningsskäl. Det vore naturligtvis intressant att veta vilken linje som skulle ha fått råda i en majoritetssituation. I den andra delen, om anslag till kyrkofonden, som Karl Boo talade om, vill jag bara säga att det inte beror på någon skamsenhet från utskottsmajoritetens sida att motiveringen i betänkandet bara tar upp fem rader i år. I föregående års betänkande hade vi nämligen en utförlig motivering, som verkligen redogjorde för den förändring som man hade gått in för i anslagsomläggningen. Vi menar att vi inte behöver upprepa vad vi anförde i föregående års betänkande, eftersom årets beslut bara är ett fullföljande av det beslut som riksdagen tog förra året, som lade fast att man i och med detta skulle upphöra med att lämna anslag till kyrkofonden på det sätt som skett tidigare. Herr talman! Med de här korta motiveringarna vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som är fogade till betänkandet.
Herr talman! När Ing-Marie Hansson recenserade vår reservation blev det rätt till en del. Det är faktiskt så att vi prioriterar starka statsfinanser, särskilt i dagens läge. Vad vi har vänt oss emot i majoritetsskrivningen är att det finns en beställning av extra statsbidrag där. De skäl som vi anför mot detta redovisade jag i mitt första anförande, så dem behöver jag inte upprepa.
Herr talman! Utskottets ordförande säger att man inte behöver vara skamsen för att man redovisar ett avslagsyrkande på fem rader. Jag vill för min del gärna säga att det ändå hade varit värdefullt om utskottets ledamöter hade haft kontakt med sina partivänner i kyrkomötet och kunnat få en samstämmig uppfattning därifrån. Om det i kyrkomötet för kort tid sedan mycket bestämt hävdats att dessa pengar bör tillskjutas och man sedan här i riksdagen inte alls lyssnar till de uppfattningarna, tycker jag att det litet grand är att tala med två tungor. På ena stället redovisar man en positiv syn, och på det andra säger man nej. Vi har sagt att det här bidraget är ytterst betydelsefullt om inte den skatteutjämning som i dag sker över kyrkofonden skall urholkas. Jag vill också säga att den tioöring som kyrkoavgiften höjdes med var en bra solidaritetsförklaring från de rikare områdena i landet till de fattigare. Men det är svårt att gå särskilt mycket längre. Därför är bortfallet av dessa 90 milj.kr. mycket kännbart, om man vill behålla värdet av skatteutjämningen. Vill vi ha en öppen folkkyrka över hela landet, måste vi också se till att det finns ekonomiska förutsättningar för detta på alla områden när det gäller att driva verksamheten. Beträffande reservation 2 vill jag än en gång understryka det viktiga i att man kan planera de insatser som staten gör för att hjälpa till vid byggande och iordningställande av lokaler för den kyrkliga verksamheten. Det har vi poängterat, och vi menar att detta sker bäst om vi ger regeringen en möjlighet att vid visst tillfälle överskrida förslagsanslaget.
Herr talman! Lars Hjertén hänvisar till den moderata reservationen, där man säger: ”Det statsfinansiella läget är sådant att behovet av besparingar på statsbudgeten är viktigare att tillgodose än behovet av extra statsbidrag.” Det extra statsbidraget gäller i det här fallet behovet av sysselsättningspengar. Från utskottsmajoritetens sida säger vi: ”Utskottet utgår ifrån att om det visar sig erforderligt av sysselsättningsskäl regeringen även under nästa budgetår framlägger förslag för riksdagen om sådana extra medel.” Det visar att vi har en vilja till detta. Hellre än att människor går arbetslösa är det riktigt att anslå medel för att skapa sysselsättning, och vi menar att det är ett meningsfullt och bra sätt att i sådana lägen t.ex. kunna öka samlingslokalsbyggandet. Där skiljer vi oss åt, och det är kanske inte mycket mer att orda om detta. Karl Boo tar upp att det skulle vara en skamsenhet från utskottets sida att komma med en motivering på bara fem rader. Jag vill igen hävda att om vi förra året i betänkandet hade en på flera sidor utvecklad motivering med en klar redogörelse för bakgrund och bedömning, då måste det vara en överloppsgärning att upprepa detta i årets betänkande. Det är inte en fråga om skamsenhet, utan det handlar om effektivitet och rationalitet.
Herr talman! Utskottets vice ordförande säger att det är rationalitet att bara instämma och att yrka vad man har sagt tidigare. Det vittnar om en väldig okänslighet för de synpunkter som kan komma fram, i det här fallet inte minst från kyrkomötets sida. Jag måste beklaga att inte riksdagen i den omfattning som många gånger är önskvärd — åtminstone i det här sammanhanget — lyssnar på vad en så tung och initierad instans som kyrkomötet har att säga. Det gäller också och i första hand — vilket jag tidigare har sagt — partivänner emellan.
Herr talman! Jag lyssnade på Ing-Marie Hanssons inlägg nyligen, och det verkar som om det skulle finnas en motsättning mellan sunda statsfinanser och en hög sysselsättning. En hög sysselsättning följer väl ofta på sunda statsfinanser, och det är det sambandet som vi vill se. Därför vill vi i första hand satsa på goda statsfinanser i framtiden.

Herr talman! Vuxenutbildningen har utan tvivel kommit att få en allt större betydelse för det svenska samhället. Den vilar på fyra hörnstenar: grundvux, komvux, folkhögskolorna och studieförbunden. Det råder stor enighet om att studieförbunden bör åtnjuta största möjliga självständighet. Det råder också stor enighet om att studieförbunden genomför en stor och betydelsefull gärning. Detta märks inte minst i ett hänseende i det betänkande som vi nu har på riksdagens bord, och det gäller de kursplanebundna universitetscirklarna. Statsbidragen till dessa drogs in 1983. Detta har väckt ett ramaskri över landet och i de bygder som har drabbats av den torka som blivit följden i utbildningshänseende. Det är framför allt glesbygden och orter utanför de största universiteten som har kommit att drabbas. Det var populärt för människor att kunna få en kompetensgivande utbildning i universitetscirkelns form. Många gånger gällde det utbildning i s.k. udda ämnen, sådan som inte ens de medelstora universiteten mäktat att kunna ge. Från moderat sida har vi aldrig accepterat att statsbidragen har dragits in till universitetscirklarna. De bör åter få bli statsbidragsberättigade, även om finansieringen måste ske inom de angivna ramarna. Detta yrkar vi också i I och för sig är det naturligtvis behjärtansvärt att ge allt tänkbart stöd åt studieförbunden i olika sammanhang, men det är också alldeles givet att vi inte har råd med detta i den statsfinansiella situation som vi befinner oss i. Vi måste göra en prioritering. För vårt vidkommande är vi villiga att i första hand prioritera ungdomsskolan, och därför gäller det att spara medel. Det finns också en hel del punkter där man kan spara utan att det särskilt mycket berör verksamheten som sådan. Dit hör den uppsökande verksamheten. Genom att säga nej till den sparar vi 6,6 milj.kr. Vi anser det också omotiverat att låta särskilda tilläggsbidrag utgå utom i ett par fall — till handikappverksamheten och till glesbygdscirklarna. Genom att säga nej till tilläggsbidrag i övrigt sparar vi nära 44 milj.kr. Det finns också andra områden där en hel del sparsamhet kan göra sig gällande. När det gäller själva finansieringen av studieförbundens verksamhet finns det anledning till några frågetecken. I det sammanhanget ter det sig naturligt att tänka på vuxenutbildningsavgiften. Den är rent principiellt tveksam. Vad som behövs är en allmän översyn av arbetsgivaravgiften. I samband därmed bör en omläggning ske av finansieringen av vuxenutbildningen. Under det instundande budgetåret bör enligt vårt förmenande 285 500 000 kr. användas av dessa medel för att delvis finansiera anslaget till studieförbunden. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4 samt i övrigt till utskottets hemställan.